Herr talman! Det är inte bara i Sverige som vi har en öldebatt — Finland har liksom vi mycket dåliga erfarenheter av införandet av ett mellanöl. Det är väl värt att observera att det inte bara är alkoholstyrkan som är avgörande utan det är lättillgängligheten. Herr Sträng kommer till Gauffins dubbelblandning och andra starka spritsorter. Det har aldrig varit någon framgångsrik försäljning av dem, inte ens när vi hade motbok. Men lättheten att haffa ett paket mellanöl i ett snabbköp har visat sig ha en helt annan verkan. Det har framförts en del påståenden som inte varit helt korrekta. Också herr Sträng har gjort det. Man säger att den enda ölsort som nu kommer att finnas är den som håller en alkoholhalt av 2,8 26. Men på systembolaget finns det inget som helst hinder att köpa 3,6-procentigt öl, om bryggerierna vill tillverka det. Men det får alltså säljas där och inte ute i handeln. Där kommer lättillgängligheten in i bilden igen. Man siktar alltså på att minska lättillgängligheten, inte på att låta bli att tillhandahålla en gott öl, som herr Sträng och andra har benämnt det. Men vad skall man säga om dessa smakprover som görs, när t.o.m. en vinprovare från Vinoch spritcentralen betecknade det alkoholfria ölet som starköl? Och av två journalister som deltog i smakprovningen lyckades den bäst som på åtta prov hade fem rätt, men i gengäld lyckades den andre journalisten med det ännu svårare konststycket att ha alla fel. Man säger att vi skall ha ett kvalitetsöl på 3,2 26, men de som dricker ölet har alltså inte mycket reda på vad det är för något som de dricker. Det 3,2-procentiga ölet är så oskyldigt enligt herr Sträng. Ja, när vi hade 3,2 ?6-ölet var det enligt polisens uppgifter det ölet som orsakade 10 926 av fylleriförseelserna. Både herr Sträng och andra talare här har sagt att det var en knapp majoritet i riksdagen för mellanölets borttagande. Ja, röstsiffrorna var 159 — 148. 23 avstod från att rösta. Men vilka var de 23? Det var de som i utskottet hade velat ha ett öl med en alkoholhalt på 3 96. De var alltså inte för att mellanölet skulle bibehållas. Därför får man lägga till den gruppen också, och då blir det en ännu större majoritet som ville ha bort mellanölet. Herr Sträng sade att vi skulle få en övergång i fråga om spriten. Det var ju det som inte lyckades —- människorna drack lika mycket spritdrycker när vi fick billigare vin, mellanöl och sådant. Vinkonsumtionen ökade från två liter till tio liter, och till det kom konsumtionen av starköl. Sådan blev utvecklingen. Den stora ökningen av alkoholkonsumtionen hänför sig till sprit, sade herr Sträng. Ja, för all del. Men under 1960-talet, som är det senaste årtionde som vi har hel statistik från, orsakades 80 96 av ökningen av alkoholkonsumtionen av ölet.

Herr talman! Låt mig börja mig att på en punkt instämma med herr Sträng, nämligen när han säger att ölet har fått för stor plats i vår alkoholdebatt. Jag har hela dagen försökt hålla tillbaka den frågan för att vi i stället skulle få prata om andra ting, men det har inte lyckats. Den tidigare finansministern är minsann inte den som har bidragit till att försöka hålla den fråga borta från debatten. Om vi ser det hela i ett historiskt perspektiv finner vi att den som för första gången i modern tid förde in öldebatten i den svenska riksdagen var herr Sträng. Det var noga räknat år 1957. Det var mitt första riksdagsår, och jag kommer så väl ihåg hur herr Sträng sade: Nu måste vi införa en god måltidsdryck, som får säljas i affärerna, så att folk inte behöver gå till systemet för att få den, för då köper de samtidigt andra varor som inte är så särskilt bra. Det är alltså från den dagen som vi har mellanölsdebatten. Den debatten har förts vidare under åren fram till i dag. Vi har inte velat göra ölfrågan till en huvudsak, men den har ständigt kommit upp till debatt.Jag tror emellertid att det är andra än dem som herr Sträng anklagar som fört in frågan i debatten — inte minst herr Sträng har gjort det. Vad var det som skedde när vi fick mellanölet? Det skulle vara en dryck som slog ut de starkare dryckerna, som fanns på systemet. Herr Sträng har nyss konstaterat att pilsnern slogs ut. Det var alltså en svagare dryck som slogs ut av en starkare dryck. Det är mellanölets stora insatser i kampen för en övergång till svagare drycker; mellanölet slog ut den åtta tiondels procent svagare drycken. Sedan gör herr Sträng i dag följande halsbrytande manövrar. Han säger att vi nu inte skall ge oss på ett försök att behålla ett öl på 3,6 96, eftersom riksdagen i fjol ändå bestämde att vi skulle ta bort det ölet. Om jag får fortsätta att dra ut konsekvenserna av herr Strängs resonemang, skall vi inte heller ha något öl på 3,2 96, eftersom riksdagen i fjol bestämde att det inte skulle finnas något öl som var starkare än 2,8 96. Det är en halsbrytande manöver att säga att 3,6 26 är galet men att 3,2 26 inte är så galet. Att införa ett öl med en alkoholstyrka på 3,2 26 är samma brott — om vi nu skall kalla det för ”brott” — mot det beslut som riksdagen fattade i fjol. Herr Sträng sade vidare att vi under åren före kriget inte hade några problem med det öl som innehöll 3,2 96. Jag har här en officiell utredning, som herr Sträng kan få titta på. Den visar att före kriget härstammade 10 96 av det sammanlagda missbruket från det öl som innehöll 3,2 26 .Ölets andel av missbruket sjönk omedelbart till 4 96 efter ett par år sedan alkoholhalten hade sänkts till 2,8 26, en sänkning som genomfördes på grund av bristen på råvaror som alltså fick detta lyckliga resultat. Nu skall vi alltså höja procentsatsen igen, om herr Sträng får som han vill.
Herr talman! De båda senaste inläggen tvingar mig till en kort replik. Jag förbluffas alltid över herr förste vice talmannen Bengtsons enorma sakkunskap i spritens speciallabyrinter. Jag måste erkänna att jag känner mig litet hämmad när han börjar tala om Gauffins dubbelblandning och gör sina värderingar i avseende på spritsortimentet. Jag vill inte ge mig in i den debatten. Den är dessutom alldeles onödig - man skall nog ha herr Bengtsons speciella intresse för att vara så sakkunnig på det området. När det nu sägs att det blir möjligt att köpa mellanöl på systemet, så är det riktigt. Men herr Wärnberg har i sitt senaste inlägg citerat mina tidigare invändningar på den punkten. Tvingar man människorna till systemet för att köpa sitt öl, riskerar man att de blir benägna att köpa även andra varor. Vi är överens om att det är sämre att konsumtionsvanorna sväller när det gäller starkspriten än att de sväller i fråga om den mindre farliga delen av alkoholsortimentet. Det är då inte att rekommendera att människorna skall hänvisas till systembolagets butiker för att inköpa mellanöl. Jag vill sedan säga till herr Wärnberg att han, som i allmänhet är en korrekt debattör, när han kommer in på dessa frågor får något av en helig missionär över sig och då tappar litet av balansen. Det är riktigt att jag signerade en proposition — och jag hade då regeringen bakom mig — där vi föreslog införande av mellanöl. Det fördes långa debatter om detta, där alla som var emot förslaget hade möjlighet att anföra sina skäl. Resultatet blev att den svenska riksdagen tog sitt beslut om mellanölets införande. Följaktligen är det den svenska riksdagen och inte Gunnar Sträng personligen som är ansvarig för det mellanöl som vi då fick och alltjämt har. Man måste klara ut dessa begrepp, annars för man en alldeles omöjlig debatt. Jag kan nog säga att om vi inte hade haft mellanölet men ändå skulle ha tillfredsställt människornas behov och med deras finansiella möjligheter att expandera sina behov, så hade detta skett med hjälp av andra drycker. Vi hade fått en förhållandevis stark vinkonsumtion bland ungdomen liksom en förhållandevis större spritkonsumtion än i dag. Det är så det ligger till, och det är där vi har att välja.

Herr talman! Om jag har tappat balansen eller inte får väl kammaren avgöra. Så mycket kan jag säga att det beslut som riksdagen tog får den också ta på sitt ansvar. Men det var inte det jag diskuterade. Jag sade bara att den som anklagar oss för att prata för mycket om öl är den som en gång drog i gång öldebatten. Självfallet är inte den förre finansministern ansvarig för allt som riksdagen har beslutat om. Riksdagens beslut om mellanölets införande har de som var emot det fått finna sig i. De har motionerat med tre fyra års mellanrum för att få en ändring till stånd. Men det beslut som riksdagen tog i höstas om att mellanölet skall upphöra får inte ens träda i kraft förrän man motionerar om att vi skall ha ett annat öl i stället. Det är att icke acceptera riksdagens beslut, någonting som jag skulle vilja kalla för klåfingrighet i den högre skolan. Här har också talats om sysselsättningsaspekten. Jag sade tidigare att sysselsättningen inte blir högre för att man tillverkar drycker med 0,4 procents högre alkoholhalt. Herr Sträng menar att det inte är det frågan gäller, utan att människor, om mellanöl inte får säljas i butikerna, i stället går till systemet och köper dess varor. Ja, det kanske de människor gör som kommit upp i sådan ålder att de får göra det. Barn kan ju inte handla på systemet. Det kanske gör att barn och ungdom, i stället för att dricka mellanöl eller ett öl med en alkoholhalt på 3,2 96, köper någon annan bryggeriprodukt. De kanske t.o.m. övergår till att dricka saft. Det kan alltså bli någon liten minskning i sysselsättningen hos öltillverkarna. Men det priset får vi betala. En dryck som kan medföra livshotande skador på en hel ungdomsgeneration måste upphöra att få säljas i butikerna. Man får försöka ge de anställda som varit med om att tillverka drycken annan sysselsättning. Hur skulle det se ut om vi inte vågade förbjuda hormoslyr därför att det skulle minska sysselsättningen bland tillverkarna? Man får inte dra sådana konsekvenser, utan man måste se på vilka skador mellanölet har orsakat bland ungdomen. Det är den frågan vi skall avgöra. Herr Sträng försöker enligt min mening komma ifrån det här litet lättvindigt när han säger att det bara är några ungdomar som är ute och gapar och skriker samt för ett herrans oväsen. Det är inte så att socialvårdare, skolmyndigheter och andra har kommit fram till att vi i dag har ett avgörande missbruk bland barn och ungdom just på grund av mellanölet. I dess spår har vandaliseringen drivits till en sådan nivå att vi inte längre kan tolerera den. Nu måste någonting göras, och varför i rimlighetens namn kan vi inte försöka? Så stelbenta skall vi väl inte behöva vara. Blir det så att människor, i och med att mellanölet försvinner från butikerna, i stället går till systemet och köper öl där, så får vi väl ta frågan under omprövning. Men låt oss i all rimlighets namn försöka.
Herr talman! Herr Sträng talar om mina kunskaper i alkoholfrågor. Dem kan jag delvis tacka herr Strängs företrädare på finansministerposten för. Han utnämnde en gång mig till ledamot av Vin & Spritcentralens styrelse, och den förre finansministern var vänlig att förnya det ledamotskapet år efter år. Därför har jag lärt mig ganska mycket, som jag kunnat använda i nykterhetsdebatten. Det är kanske detta som gör att jag har en del kunskaper på det området också. Öldebatten har varken herr Wärnberg eller jag dragit upp. Jag ägnade ytterst ringa utrymme i mitt första anförande åt ölet. Vi ville diskutera andra saker, men andra talare har tagit upp ölfrågan och då har vi ju framfört våra synpunkter. 1957 föreslog herr Sträng som finansminister att vi skulle ha ett mellanöl, men det förslaget avslogs av riksdagen. Det var den första kontakten med detta s.k. mellanöl. Sedan gick det några år, och vi fick mellanölet med allt det elände som det medförde, och nu vill vi avskaffa det. Är det något fel i det? Det är väl helt logiskt att man tar bort det när det visat sig vara olägligt. Man kan ju inte anföra smaksynpunkter — herr Sträng berörde inte de prov som har gjorts och som jag talade om. Det går inte att klara ut skillnaden mellan olika ölsorter. Mellanölet kan inte vara ersättning för någon annan dryck. Det är bevisat gång på gång att det ersätter inte någon annan dryck, utan de som dricker mellanöl dricker de andra sakerna lika fullt. Vad finns det egentligen för skäl kvar för att ha mellanöl eller ett 3,2-procentigt öl? Herr Sträng anför det gamla argumentet att om man måste gå till Systembolaget för att få tag i öl så köper man också någonting annat. Men på Systembolaget är det, som herr Wärnberg påpekade, en helt annan kontroll av åldersgränser osv. än vad ett snabbköp kan utöva. Det är helt andra förhållanden i en systembutik än i en vanlig affär. Att sysselsättningsskäl åberopas gör mig lika förvånad som herr Wärnberg. Jag tror herr Sträng har sagt någon gång att om vi inte får 3,6 procentigt öl så kan man dricka två flaskor 1,8-procentigt, vilket är alldeles horribelt, för det blir inte samma effekt. Men skulle vi nu bara få ett svagare öl så skulle väl resultatet bli att det dricks mer av det svagare ölet, och det talar för att sysselsättningen ökar vid bryggerierna. Det är logiken i det hela. Det blir mera sysselsättning om det går åt fler buteljer, för det är inte mera komplicerat att tillverka det ena ölet än det andra. Jag kan inte finna något som helst skäl för att fästa sig vid detta nya hugskott i öldebatten, att man skall ta fram det gamla ölet på 3,2 96. Riksdagen bör stå fast vid det beslut som fattades förra året.
Herr talman! Herr Bengtson fortsätter med sina initierade redovisningar, och han har nu. kommit in på smaksynpunkterna när det gäller de olika ölsorterna. Jag är inte övertygad om att herr Bengtson är så särdeles sakkunnig på området. Jag är tvärtom rätt säker på att han inte är sakkunnig, men det är ju alltid lättare att tala om saker och ting när man inte själv är sakkunnig. Herr Bengtson tog också upp frågan om sysselsättningen. I mitt första anförande, som sannerligen inte bara var ett inlägg i öldebatten — jag tog där upp alkoholproblemet som jag ser det i stora drag — tillät jag mig att säga att det har gjorts en officiell framställning från det fackförbund som representerar flertalet av de 5 500 anställda inom branschen. De är djupt oroade för att den förändring av konsumtionsvanorna hos svenska folket, som man räknar med skall bli en följd av att mellanölet försvinner, kommer att föranleda risker för sysselsättningen — jag tillät mig också säga: tyvärr på sådana platser i landet där det är svårt att skaffa annan sysselsättning i stället. Det är faktiskt på det sättet. Slutligen vill jag säga till herr Wärnberg att jag har med avsikt satt mig mycket långt ner på talarlistan för att inte kunna beskyllas för att göra dagens alkoholdebatt till en öldiskussion. Den diskussionen kom i alla fall, långt innan jag deltog i debatten, och det bör kanske understrykas. Riksdagen voterade i fjol om ett par olika förslag; dels om mellanölet, dels om det s.k. folkölet. Det nya som riksdagen har att ta ställning till i dag är ett öl med alkoholhalten 3,2 96, dvs. det gamla förkrigsölet. Det var aldrig föremål för votering eller något direkt förslagsställande under fjolåret, även om det i utskottets betänkande fanns en skrivning om att man inte skulle ha öl som var starkare än 2,8 96. Jag anser emellertid att situationen är annorlunda i dag, och det är anledningen till att jag och några partivänner står för en motion om 3,2-procentigt öl.

Herr talman! Alkoholpolitikens målsättning och inriktning, som vi i dag diskuterar med anledning av propositionen 108 och skatteutskottets betänkande nr 40, är en viktig fråga. Skatteutskottet konstaterar inledningsvis att missbruket av alkohol bedöms vara ett av vårt lands största sociala problem. Man skulle ha kunnat tillägga att det är bruket av alkohol som föder missbruket. Hur många människor som i verkligheten slås ut på grund av alkoholmissbruk vet vi inte, då det finns ett mycket stort dolt missbruk. Vad vi vet är att det är många och att deras antal ökar i takt med alkoholkonsumtionen. Under år 1976 uppgick denna till 63,6 miljoner liter, vilket är den högsta alkoholkonsumtionen på ett år under hela 1900-talet. Därför är det viktigt att vi nu verkligen tillsammans försöker få ett stopp på ökningen av alkoholkonsumtionen och då inte minst bland ungdomen. Här måste vi alla vara med och ta ett ansvar för framtiden. Även om samhällsutvecklingen på olika områden har sin del i skulden till den utslagning av människor som ett ökat missbruk av alkohol medför, så varken kan eller får vi bortse från det personliga ansvaret och föredömets betydelse. Här har talats om den felaktiga bostadsplaneringen, här har talats om felaktiga skolor, här har talats om en felaktig användning av fritiden som anledning till detta missbruk. Och visst är det riktigt till en del. Men vad det inte har talats om från denna talarstol i dag är det personliga ansvaret, det personliga föredömet. Det gäller ju för oss att hjälpas åt att skapa så många alkoholfria miljöer som möjligt i hemmen, i skolan, vid nöjesoch idrottstillställningar och i samhället i övrigt. Vi måste med andra ord lära oss att umgås med varandra utan sprit. Det är just här som jag menar att det personliga ansvaret och föredömet måste komma in.

Vi måste alltså bryta ett gammalt mönster i umgänget människor emellan, och där är det vi äldre som har det största personliga ansvaret för en önskvärd utveckling mot ett alkoholfriare umgänge. Är det någon som tror att vi kan få ungdomarna att cedera alkoholen, om vi vid barndopet, vid bröllopet, vid märkesdagar i hemmet och vid andra festtillfällen ovillkorligen måste ha spriten med och skåla som om det skulle vara det enda uttrycket för fest? Nej, då misslyckas vi med att ändra människornas attityd till alkoholen. Det är mot denna bakgrund som jag och några partikamrater inom centern i en motion, nr 1501, föreslår att samhället gör en flerårig insats i syfte att nedbringa alkoholkonsumtionen, så att vi därigenom skall kunna komma till rätta med alkoholmissbruket. Jag är glad över att skatteutskottet har kommit fram till samma målsättning och att denna även finns med i propositionen. Jag vill också uttala min tillfredsställelse över att utskottet är överens med oss motionärer om att föreslå riksdagen att avslå förslaget om servering av alkohol i teateroch konsertlokaler. Har man som mål för alkoholpolitiken att tränga tillbaka konsumtionen, kan man inte samtidigt utöka antalet alkoholmiljöer. När det gäller frågan om etablering av systembutiker anser vi som står bakom motion 1501 att det inte finns någon anledning att ändra på de nuvarande etableringsreglerna. Redan APU framhöll i sitt slutbetänkande att strävandet inom alkoholpolitiken att skapa återhållsamhet vid alkoholbruk inte är förenligt med en service, utformad så, att kunderna stimuleras att betrakta spriten som vilken dagligvara som helst. I dag finns det systembutiker i alla primära och regionala centra och dessutom i de allra flesta kommuncentra. Dessutom finns det mellan 400 och 500 utlämningsställen. Härtill kommer den utlämning som nu sker på bussoch järnvägslinjer. Vi vet också att utlämning sker genom bl.a. lantbrevbärare. Vi menar att den service som nu finns fyller alla krav, varför det inte kan anses föreligga något som helst behov av en ytterligare utbyggnad av denna. Då utskottet är enhälligt på denna punkt har jag inte ansett det tjäna något syfte att yrka bifall till vår motion, men trots detta hoppas jag att det inte skall bli någon större ändring av antalet nya systembutiker. Jag har, herr talman, i motion 1535 yrkat på att frågan om antalet handläggare vid länsstyrelserna borde ses över. Skall dessa handläggare vid länsstyrelserna på ett meningsfullt sätt kunna sköta de uppgifter som enligt propositionen och utskottet skall åligga dem, kommer antalet tjänster inte att vara tillräckligt, i varje fall inte i de större och befolkningsrika länen. När storstadslänen har fått sina tjänster, får de andra länen troligen bara en tjänst vardera. Då vederbörande innehavare har tjänstledigt, semester eller annan ledighet kan ingen klara dessa uppgifter på länsstyrelsen, utan de blir lagda på hög. Man kommer, som jag tidigare sade, i dessa län inte att på ett meningsfullt sätt kunna handskas med dessa uppgifter. Skatteutskottet anser, även om man avstyrker motionen, att det finns skäl för ett utökat antal tjänster, och man säger på ett annat ställe i sitt betänkande att det inte är uteslutet att mitt yrkande kan komma att tillgodoses senare. Med anledning härav, herr talman, har jag inte heller på denna punkt något särskilt yrkande. Så, herr talman, vill jag bara med några ord beröra det förslag om ett nytt öl som vi behandlar i dagens diskussion. Vad som kommer att sägas om riksdagen skulle stanna för att besluta införa detta nya öl, kan vi nog alla tänka oss. Utöver det förhållandet att detta öl är alkoholstarkare än den vanliga pilsnern, som har 2,8 96 alkohol, vill jag framhålla att ett beslut om ett nytt öl kommer att föranleda den kapitalstarka bryggerinäringen att sätta i gång en ny stor reklamkampanj, precis som den gjorde när mellanölet infördes 1965. Jag är dessutom övertygad om att våra massmedia, t.ex. TV och radio, som vanligt i sådana sammanhang välvilligt kommer att ställa upp och hjälpa till med den reklamen. Det är en av orsakerna till att jag från denna talarstol vill uttala min förhoppning om att riksdagen skall avslå den motion det gäller och stå fast vid det beslut som vi fattade förra året.

Herr talman! Förstora inte upp ölproblemet! Dramatisera inte mellanölet! De fältropen har nått oss här i eftermiddag, och de har uttalats av det strävsamma paret Sträng och Wennerfors. Herr Sträng var ju mel lanölets tillskyndare och herr Wennerfors dess främste försvarare. Båda erkänner att vår alkoholpolitik inte har lyckats genomföra de intentioner som riksdagen tidigare haft, men man pekar inte heller på vägar ur problemen. Snarare hopar sig frågetecknen. Jag tror att herrar Sträng och Wennerfors tyvärr sitter fast i de tankegångar som alltför mycket präglade 1950 och 1960-talens alkoholteorier. Det var framför allt tre tankegångar som det gällde. Den första var övergångsfilosofin, vars företrädare sade: Ge svenska folket ett gott öl, och det kommer att dricka mindre starksprit och vin! Nu vet vi att det var fel. Spritkonsumtionen ligger kvar — och har ökat — på en mycket hög nivå. Vindrickandet har tilltagit kraftigt och nya grupper har genom mellanölet fångats in i ett alkoholberoende, som många inte orkar bryta med. Den andra tankegången byggde på utvecklingsoptimismen. Man sade: Får folk bättre ekonomi, större bostäder, bättre arbetsmiljö och meningsfulla fritidssysselsättningar kommer alkoholdrickandet automatiskt att avta. Också det var fel. Vi har fått en förbättrad ekonomi och bättre sociala miljöer, men ändå har alkoholkonsumtionen ökat. Den tredje tankegången var fotad på smakargumentet: ett gott öl måste ha en viss alkoholstyrka. Det var det ”vetenskapliga” tillhygge man tog till. Också det var fel. Vi vet att det går att göra ett gott öl med lägre alkoholhalt. Det har även sagts i denna debatt att vi skall sätta in alkoholbruket i sitt sociala sammanhang. Det är ett riktigt krav. Man har pekat på att social misär bidrar till drogmissbruk. Det är också rätt. Men det är bara den ena sidan av saken. Det måste också sägas att alkoholbruk i sig självt leder till social misär och försätter de svaga grupperna i en än sämre situation. Detta faktum har dock inte övertygat de av mig apostroferade talarna. De kämpar patetiskt för att ha ölet kvar, jag höll på att säga i vilken form som helst. Herr talman! Det är långt mellan de alkoholpolitiska reformerna i Sverige. Dagens alkoholpolitik bygger i princip på ett mer än 20 år gammalt beslut. Därför är det viktigt att det riksdagsbeslut som vi skall ta i dag får ett sådant innehåll att vi med tillförsikt kan se den tiden an då 1977 års alkoholpolitiska beslut skall utvärderas. Hur ser då dagens alkoholpolitiska situation ut? Allt fler och allt yngre dricker alltmer alkohol. Aldrig någonsin tidigare under detta århundrade har alkoholkonsumtionen per invånare i Sverige varit så hög som i dag. Det går att avläsa i sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Direkta och indirekta alkoholskador belastar vår akutsjukvård med miljardbelopp och tar i anspråk stora medicinska och personella resurser. Var tredje person som omkommer i trafikolyckor gör det på grund av alkoholpåverkan. Detta innebär att 300-400 människor varje år i Sverige möter trafikdöden på grund av rattonykterhet. En människa varje dag, året runt, dödas därför att helnykterhet i trafiken inte är självklar. Mängder av våldsbrott skulle aldrig begås om alkoholen hade en mer undanskymd tillvaro än den har i dagens kulturmönster. Konstruktiva åtgärder behövs för ett nyktrare och mänskligare samhälle. Det finns säkert inga enkla lösningar, och det räcker inte med enstaka insatser. Det behövs socialpolitiska reformer. Det behövs insatser som engagerar ungdomen i positiv och meningsfull verksamhet. Vi behöver en förstärkning av nykterhetsvårdens resurser. Men vi behöver också restriktioner för att hejda det alltför stora alkoholbruket. Den alkoholpolitiska utredningen — APU — tog lång tid på sig. I nära tio år utredde den svenska folkets alkoholvanor. Det var en ingående analys, och den gav många viktiga svar. Där gjorde utredningen med dess ordförande herr Lindholm, som jag nu ser i kammaren, ett utomordentligt fint arbete. Men det hela hade också en negativ sida: under utredningstiden var politikerna mycket passiva. Lagstiftarna valde att vänta och se. Under tiden fick vi bl.a. ett mellanölsmissbruk som trängde mycket långt ned i ungdomsoch barnåldrarna. När remisstiden för APU hade avslutats under 1975 blev riksdagen utlovad en alkoholpolitisk proposition under våren 1976. Tyvärr kom det inget förslag från den socialdemokratiska regeringen. I regeringsdeklarationen från oktober 1976 utlovar den nytillträdande regeringen ett samlat alkoholpolitiskt program. Det är det som riksdagen har att ta ställning till i dag. Som helhet vill jag säga att det är ett bra förslag. En viktig princip slås fast som en grund för samhällets alkoholpolitik: alkoholbruket måste begränsas. Bruk och missbruk hör samman. Det går inte att komma till rätta med missbruket om inte bruket minskar. Det är en riktig utgångspunkt, och den ligger till grund för de förslag som regeringen lägger. Vidare fastslås värdet av en alkoholfri uppväxttid, en aktiv information när det gäller alkoholbrukets vådor och ökat stöd till nykterhetsorganisationerna. En alkoholpolitisk nämnd knyts till socialstyrelsen och får i uppgift att aktivt följa det alkoholpolitiska skeendet. Prisinstrumentet avses att användas mer aktivt i alkoholbekämpande syfte. De alkoholfria miljöerna bör stärkas och vidgas. Men regeringsförslaget hade också brister. På flera punkter var resonemanget motsägelsefullt, och flera i och för sig goda målsättningar följdes inte upp tillräckligt av konkreta åtgärder. Skatteutskottet har, efter hörande av socialutskottet, gjort en förnämlig överarbetning, rättat till en del oformligheter, förtydligat målsättningen och klarare stakat ut den färdriktning som behövs för att få en aktiv alkoholpolitik. I motionen 1532 har jag tillsammans med motionärer från ytterligare två partier tagit upp frågan om samhällets stöd till alkoholfria restauranger och påpekat det avsevärt försämrade konkurrensläge dessa har i förhållande till anläggningar som bedriver spritservering. Sedan 1955 finns en låneform för alkoholfria restauranger. Propositionen föreslår en avveckling av dessa lån då socialministern anser att de inte givit önskat resultat. Han hänvisar till att endast ett begränsat antal lån har kunnat beviljas. Påståendet att den nuvarande låneformen inte fungerar tillfredsställande är riktigt. Att endast ett fåtal lån har kunnat beviljas lär dock inte bero på att projekt har saknats, utan fastmer på att ett regelsystem som är förknippat med dessa lån har gjort dem svårtillgängliga. Propositionens resonemang om att alkoholfria miljöer bör stödjas och stärkas borde i stället ha lett fram till att denna låneform reformerats. I motionen har vi särskilt pekat på de alkoholfria motellens situation. Inom trafiken är det ju synnerligen viktigt med helnyktert uppträdande. Enligt vår mening borde detta leda till att i princip alla anläggningar som i första hand betjänar bilisterna borde vara alkoholfria. I början av 1950-talet tillämpade Kungl. Maj:t och kontrollstyrelsen en policy som innebar att motellen inte erhöll rättigheter för rusdrycksutskänkning. Denna princip har sedermera uppluckrats. Enligt vår mening är trafiknykterheten så väsentlig, att det finns anledning till särskild återhållsamhet när det gäller att bevilja rättigheter till sådana anläggningar som i huvudsak är avsedda att betjäna motortrafiken. Ett annat problem för de alkoholfria anläggningarna är det ogynnsamma konkurrensförhållandet. Restaurangbranschen i Sverige omsatte förra året mellan 4 och 5 miljarder kronor. 65 96 av denna omsättning avsåg mat. Resterande 35 96 avsåg försäljning av sprit, vin och mellanöl. Bruttovinsten vid försäljning av alkoholhaltiga drycker torde ligga omkring 60 96, vilket medför en väsentlig nettovinst för rörelsen. De alkoholfria anläggningarna kommer därigenom i ett ogynnsamt konkurrensläge. Parentetiskt kan också nämnas att konkurrensförhållandet ytterligare snedvrids genom att de anläggningar som har alkoholförsäljning också har rätt att ha s.k. enarmade banditer. Intäkterna från dessa lär uppgå till ett par hundra miljoner kronor om året. Tidningen Restauratören påvisar att det statliga SARA-bolaget för verksamhetsåret 1975 genom spel tagit in över 20 milj.kr., vilket innebar ca 4 96 av den totala omsättningen vid företagets hotell och restauranger. Detta exempel är inte sagt för att uttala några sympatier för de enarmade banditerna — tvärtom. Jag anser att de borde försvinna. Men exemplet ger ändå ett besked om hur stort övertag i konkurrenshänseende som hotell med rusdrycksutskänkning har i förhållande till alkoholfria motell. I motionen framhålls att alkoholen och intäkterna av de enarmade banditerna ger företag med spriträttigheter en extravinst av omkring 10 96 av omsättningen. Detta ojämna konkurrensförhållande kan inte kompenseras genom någon rationalisering. För egen del hoppas jag alltså att banditerna snart förbjuds. Det skulle även ge en förbättring av konkurrensläget. Men även om ett sådant beslut fattas, måste samhället känna ett ansvar för att neutralisera också alkoholen som konkurrensfaktor. Den lagstiftning vi hittills haft på detta område kan inte stå i samklang med en ansvarsfull alkoholpolitik. Om de alkoholfria miljöerna skall kunna bevaras och vidareutvecklas är snabba åtgärder från statsmakternas sida påkallade. Kortsiktigt kan man rätta till konkurrensförhållandet genom temporära bidrag. På längre sikt kan man tänka sig en lånefond som ger motsvarande effekter. Utskottet delar socialministerns uppfattning att den alkoholpolitiska nämnden bör pröva den här problematiken. Men utskottet går betydligt längre än regeringsförslaget. Man föreslår riksdagen att en sådan prövning sker med förtur, och dessutom framhåller utskottet att den fråga vi har aktualiserat beträffande motellens konkurrenssituation synes vara ”förtjänt av särskild uppmärksamhet”. Herr talman! Genom skatteutskottets förslag i denna del får socialministern ett utmärkt stöd när han har att fullfölja riksdagsbeslutet. Utskottets reella bifall till vår motion är en viktig pusselbit i den bild man tecknat för en framtida bättre alkoholpolitik. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 40.

Herr talman! Människan behöver inte alkohol. De alkoholhaltiga dryckerna är onödiga i samhället. Alkoholen är ett gift. Alkoholen är skadlig. Dess verkan är nedbrytande. Alkohol för med sig beroende. Den som förtär alkohol löper risken att bli träl under alkoholen. Kan det vara möjligt att dessa enkla fakta inte är kända i Sverige i dag? Kan det tänkas att de är kända men icke erkända? Vårt folk är ju ett kulturfolk — upplysta och fria människor. Ja, jag har i dag lyssnat nästan i åtta timmar på debatten om det som kallas alkoholpolitik, och jag har blivit djupt förundrad och rätt besviken. Vi hade först den långa utredningen, APU, sedan beredningen och en tid av väntan på propositionen. Allt detta ligger som en märklig politisk process bakom skatteutskottets betänkande nr 40 som vi behandlar i dag. Och jag är rädd för att vi inte står vid målet, att det inte ens är en etappseger mot alkoholskadorna vi vinner och att målsättningen t.o.m. är oklar. Om målsättningen verkligen är att nedbringa den totala konsumtionen av alkohol, är den oupphinnelig. Jag har lyssnat mig trött. Jag kan instämma i det som herr Johansson i Skärstad sade med anledning av vår motion nr 1515. Jag kan också instämma i vad flera talare från nykterhetsfolkets sida har sagt. Som en av dem vilka med fruktan och smärta sett alkoholens härjningar och som med förvåning erfarit hur ansvariga politiker och andra rejäla medborgare i vårt land kan tänka och tala, vill jag anföra något i denna debatt. Först vill jag tala om min ledsnad över det dolda eller öppna förakt för folkrörelserna som kommer till uttryck både i kammaren och ute i landet på många håll. Nykterhetsrörelsen och de kristna samfunden har talat tydligt. De vet vad de talar om. De både känner skadorna och har pekat på botemedel och möjligheter till förbättring och vård. Men vem har lyssnat till dem? Riksdagens ledamöter har fått brev från dem från alla delar i landet under många år. Jag har bara under de senaste dagarna fått många skrivelser — jag har några här — från enskilda och från organisationer i olika delar av landet: MHF, Blå bandet, Länsnykterhetsförbundet. För någon dag sedan fick jag ett brev från en ung skribent, Ulla från Botsmark, där hon skriver: ”Hoppas att Du inför valet om mellanölets och det ev. nya folkölets vara eller inte vara, har ett medmänskligt och sunt förnuft och röstar Nej.” Alla dessa väntar, såsom det sägs i MHF:s skrivelse, att vi ”säger ja till åtgärder som syftar till att tränga tillbaka alkoholbruket bland såväl äldre som yngre”. Lyssnar vi till dem? Under många år har vi fått en vädjan att vi skall råda bot på vad många kallat ”mellanölseländet bland de unga” — en vädjan från lärare, lärarkollegier, socialarbetare, vårdare och andra som sett verkligheten på nära håll. Dessutom kommer ett rop — kanske onyanserat ibland, men med en skakande bakgrund — från mödrar och fäder om mellanölets verkningar. Då jag lyssnat här i dag har jag förstått att de flesta tydligen inte har begripit allvaret i denna vädjan. Det var också på ett annat sätt gripande för mig att höra vittnesbörden till ölets försvar: ”att ta bort ett gott öl från alla dem som sköter sin konsumtion” eller ”att vi måste tro på den enskilda människan”. Jag har hela tiden suttit och tänkt: Var finns solidariteten bland oss? Då det gäller informationen delar jag i stort herr Carlshamres uppfattning. Men därtill frågar jag mig om vi verkligen ännu behöver informera om att alkoholen är giftig och skadlig, att den är beroendeframkallande, att den är dyr för samhället och för den enskilde. Om informationen skall ut är det i så fall till de yngsta, till barnen och skolorna. Det finns vissa lärare som tydligen inte heller begripit vad det är fråga om. Det berättades för mig nyligen om ett fall här i Stockholm, där en lärare sporde föräldrarna till en elev om hur mycket öl man skulle tillåta eleverna ha med sig på skolresan till Gotland! Jag tycker att det var en ofattlig fråga. Då det gäller reklamen kan jag inte begripa att någon ifrågasätter att alkoholreklamen skall bort. Vem får i vårt land göra reklam för en vara som dödar eller vållar allvarliga skador på människan och socialt? Men om informationen skall ha betydelse för de unga, måste den kombineras med de vuxnas exempel, med samhällets egen bild, med den attityd vi har — vi som kan överblicka spritens och drogernas faror. Vi måste visa att sprit inte är nödvändig. Det är inte normalt att ha alkoholen med -— varken till vardag eller till fest. Propositionens förslag om spritservering på teatrar är ohyggligt. Det befäster uppfattningen att alkoholen hör till festen. Glansen kring spritbruket är en förbannelse. Vad tror barnen efter skolans information, där man alltså sagt att vi skall undvika alkoholen, att den är farlig, om TV visar bilder från riksdagens fest — eller någon annan fest — där man dricker? Informationen övervinns av praktiken som barnen ser och hör. Före dömet, hur vi vuxna lever, är den viktigaste informationen om vad livet normalt bör vara. Och nu är den allmänna attityden till alkohol sådan att missbruket bland de unga är förståeligt. Det finns motioner som belyser hur Medelsvensson tänker. Det här är ofattligt, tänkte jag när jag läste ett par av dem. Det är ofattligt att man kan vara så blind när man är så klok och duglig att man fått förtroendet att vara med i denna lagstiftande församling. Inledningen i en av dessa motioner är skriven med stor begåvning. Det är rätt beskrivning på vissa dagliga möten med alkoholens offer och verkningar — det står t.ex. om ”lidandet av starkt alkoholberoende”. Sedan kommer en redogörelse för konsumtionen i vårt land. Det uttrycks förnöjelse med läget — konsumtionen är ”mycket låg internationellt sett -=-=—- den svenska konsumtionen inte uppseendeväckande hög”. Felet kan enligt motionen inte skyllas på en ”för hög totalkonsumtion eller en allomfattande oförmåga att handskas med alkohol”. Vad är då botemedlet enligt denna motion? Det mest angelägna är att avdramatisera bruket av alkohol! Jag undrar: Vad är det för drama man tänker på, och hur skall det gå till? Så står det, att man skall lära människorna att handskas med alkohol på ett förnuftigt sätt i syfte att få mindre missbruk. Och jag läser förskräckt: ”Å ena sidan måste måttligheten i den enskildes konsumtion framstå som central. Å andra sidan måste denna måttliga konsumtion framstå som en naturlig företeelse.” Det är det våra barn ser av de vuxnas attityd: detta att dricka sprit, öl, vin är en naturlig företeelse. Ja, så var det med det — naturligt att dricka men onaturligt att avstå från alkohol!

Ingen fostran, ingen undervisning får meddela att absolutism är ”överlägset” eller föredömligt! Egentligen borde jag väl be om ursäkt för att jag blev godtemplare vid 15 års ålder, att jag hör till Tempelriddarorden och att jag arbetar inom MHF. I stället bör jag väl genom måttlighet lära andra måttlighet. 2 cl alkohol per dag och person över 15 år är normalt eller önskvärt! Då får man gratulera dessa medelsvenskar i dag, ty antalet absolutister — som helt avstår från alkohol — blir mindre. Nedgången är mest märkbar bland kvinnorna i vårt land — de som dock varit de nyktraste och klokaste, och än är det! För mig ter sig denna utveckling som en katastrof. Enligt den handling som jag citerat ur är den naturlig och närmast önskvärd. Så kan man alltså tänka i Sverige. Är det då underligt att de unga tar så litet intryck av vår information, som kostar så mycket pengar? Vad är då att ”handskas med alkohol på ett förnuftigt sätt”? Jag menar: förnuftigt är att aldrig använda alkohol. Alkohol skadar, förgiftar, dödar, minskar livets värden. Alkohol betyder ett sämre samhälle, olyckliga hem. Alkohol medför högre skatter, minskad produktion, fler sjukdagar, fler trafikolyckor. Och sysselsättningen som man ömmar för? Jag har fått en broschyr där det på första sidan var en bild av en storm och det stod ”I hård vind”. Det var en broschyr från Bryggarföreningen där man ömmar för industrin i vårt land, och nog är industrin i hård vind. Men samhället skulle ha mer pengar till stöd för industrin i övrigt och för samhällets trivsel och vård om vi inte hade brännerier och bryggerier. Jag skulle för ungdomens skull vilja ha bort spriten från det offentliga livet, från festerna som fotograferas, filmas och sänds i massmedia. Och dagens föräldrar — förstår de verkligen sitt ansvar? De vill det bästa för sina barn. Men herr Carlshamre sade att från de bästa hemmen kommer många som går under. Det är alltså bra hem men hem med sprit, med alkoholvanor hemma. Många som blivit alkoholister fick den första alkoholen hemma, lärda av sina föräldrar. Föräldrarna betalade det första glaset och det var ett dyrt kalas. Man frågar efter något som är bättre än förbud. Ja, det menar jag också att vi måste ha. Och detta som är bättre än ett yttre förbud är ett inre ja hos oss alla till livets positiva värden, ett ja som ger en inre frihet och som hjälper oss att få ut så mycket positivt av livet. Innerst inne behöver vi en folkväckelse. Jag har i dag studerat en kopia av Crapula mundi, som jag har fått av en god vän som arbetar här i huset. Crapula mundi betyder ” Världens rus”, och det är pastoralavhandlingen som Lars Levi Lestadius för ungefär 130 år sedan lämnade i Härnösand.

Jag tror att någonting av detta måste ske i dag. Jag är inte den som tror att vi klarar oss med förbud, men jag efterlyser alltså framför allt föredömen från oss som är vuxna och ansvariga.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs och jag kommer troligen inte heller att bli överens om målen för alkoholpolitiken efter ett meningsutbyte här. Men eftersom herr Nilsson förfasade sig vid läsningen av den motion beträffande alkoholpolitikens framtida målsättning som jag har väckt i anslutning till regeringens proposition, tycker jag att det är på sin plats att understryka att Sverige totalt sett inte har någon hög alkoholkonsumtion, i varje fall inte vid en internationell jämförelse. Mot den bakgrunden menar jag att det är betydelsefullt att framhålla att målet för alkoholpolitiken borde vara att föra in alkoholbruket på rimliga vägar på ett sådant sätt att människor inte råkar in i svårartat missbruk. Detta är en rimlig målsättning om vi inte inbillar oss att vi helt kan förbjuda alkoholen i samhället. Om herr Nilsson menar att det är en orimlig målsättning att förändra dryckesmönstret och att den enda målsättning som bör äga giltighet är en total avhållsamhet, då menar jag att det naturliga kravet bör vara ett totalt alkoholförbud i vårt land. Förespråkar man inte den linjen får man eftersträva andra lösningar. Jag menar att en rimlig lösning - mot bakgrund av att Sverige internationellt sett inte har någon hög alkoholkonsumtion — är att eftersträva att den alkoholkonsumtion vi har och med all säkerhet kommer att fortsätta att ha styrs in på så vettiga vägar som möjligt, alltså från ett missbruk mot ett bruk.
Herr talman! Jag tror inte att ett meningsutbyte oss emellan är fruktbart. Vi ser så olika på den här saken. Det enda jag tyckte var sympatiskt var att motionären framträdde med sitt namn. Av barmhärtighet nämnde jag inte hans namn. I mina hembygder och många andra trakter har motionen liksom dragit en skugga över också mitt arbete. Jag vill påpeka att jag inte ropade på totalt förbud. Herr Ollén tyckte att den som har min uppfattning borde göra det. Jag tror inte på det. Jag tror på andra åtgärder. Jag ställer mig också tveksam till — det sade jag i mitt anförande — att de lösningar som nu förordas och som vi kommer att fatta beslut om har så stor nytta. Jag är egentligen pessimist. Men jag har med mitt anförande velat vädja till så många svenskar som möjligt att föregå med gott exempel och till dem som har ansvar för det offentliga livet i Sverige - de som har ansvar för massmedia och de som sitter i våra olika rådsförsamlingar — att gå in för att inte motverka informationen om alkoholens skadliga verkan genom ett liv som strider mot den informationen. Jag tror fortfarande inte att vi kan arbeta för måttlighet och därmed få fram ett bruk i stället för ett missbruk.
Herr talman! Jag har den största respekt för de åsikter som herr Nilsson i Agnäs för till torgs. Jag är inte heller rädd för att föra mina egna åsikter till torgs och stå för dem. Jag uppfattade det inte som någon odeiad vänlighet att herr Nilsson ansåg att de åsikter som har förts fram i den av mig väckta motionen inte ens bör förses med någon namnunderskrift. Jag menar att det är uppfattningar som det i högsta grad går att stå för. Jag vill gärna säga att även andra ledamöter än herr Nilsson får brev. Det finns faktiskt ett ganska betydande antal människor i vårt samhälle som ställer sig minst sagt tveksamma till den av restriktivitetstro präglade alkoholpolitik som ändå styr riksdagens beslut i alkoholpolitiska frågor. Jag tycker att det förtjänar att understrykas mot bakgrund av vad herr Nilsson nu senast sade.
Herr talman! De åsikter och uppfattningar som framförs i motionen har jag givetvis mött förut. Men jag trodde att de vid det här laget åtminstone inte skulle framföras som ett allvarligt alternativ. De är alltså inte nya för mig. Jag tror inte att jag i dag kan förändra inställningen hos den som fortfarande hyser denna uppfattning, men jag tror att livet hårdhänt kommer att visa att den var felaktig. Herr Ollén talar om restriktivitet.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att begränsa mig till frågan om etablering av nya systembutiker. Beträffande etablering av systembutiker har utskottet i huvudsak instämt i de i propositionen angivna riktlinjerna, som bl.a. innebär en komplettering av butiksnätet där det är glesast samt försök med butiker som har begränsat öppethållande på orter med litet befolkningsunderlag och långa avstånd till närmaste butik. Utskottet säger också att en sådan etableringspolitik innebär att kommuner som har centralort med ett befolkningsunderlag som åtminstone motiverar en butik med begränsat öppethållande kan få en egen systembutik inom rimlig tid om de så önskar. Ca 70 av landets kommuner saknar i dag en egen systembutik. Systembolaget har varit mycket restriktivt när det gäller etablering av nya försäljningsställen. De senaste åren har i genomsnitt tre nya butiker tillkommit per år. Jag kommer från Ljusnarsbergs kommun i norra Örebro län. Där har vi en tätort med ca 4 000 invånare och åtta mil, fram och tillbaka, till närmaste försäljningsställe. I över tio års tid har vi ansökt om en systembutik och varje gång fått avslag. Detta upplevs av kommuninvånarna som i hög grad diskriminerande och orättvist från servicesynpunkt. Det medför också sämre möjligheter såväl för den egna tätortens handel och köpenskap som för näringslivet. Den uppmjukning av nuvarande bestämmelser som skatteutskottets betänkande ger uttryck för dämpas av att det enligt utskottets mening dock inte är lämpligt att låsa etableringar vid ett bestämt antal butiker årligen eller att införa någon form av kvotering. Det innebär att om samma etableringstakt som hittills bibehålls kommer det att dröja över 20 år innan landets samtliga kommuner har en egen systembutik. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande utan har enbart velat belysa problemen för de kommuner som saknar systembutik, och jag anser att de rent företagsekonomiska intressena måste stå tillbaka för berättigade serviceintressen när det gäller etablerande av systembutiker.

Herr talman! På nytt har vi en lång debatt om alkoholfrågan och svenska folket — och särskilt om ungdomens alkoholvanor. Alkoholfrågan har blivit vårt största sociala problem, där människor offras hänsynslöst, under det att man från flera håll söker komma med både förklaringar och bortförklaringar. Kvar står dock att vi efter 1954 års alkoholreform har fått ett klart försämrat läge. Enligt läkare som sysslar inom mentalvården hade vi 2 100 män intagna för vård på grund av alkoholmissbruk år 1954 — det var alltså när motboken slopades. År 1964 hade siffran stigit till 10 000 intagna. Sedan dess har skadekurvan stigit mycket brant. På vilket område eller vilken arbetsplats skulle vi i riksdagen kunna tolerera en motsvarighet till att alkoholens framfart skördar 5 000 dödsoffer per år? Trafiken skördar i runt tal 100 liv i månaden, och då arbetar vi solidariskt och intensivt för att sänka denna siffra. Ändock är det så att yttersta orsaken till trafikolyckorna är just alkoholen. I stället för att angripa alkoholens framfart bakom ratten sysslar vi med fartgränser, polisförstärkning, skärpt lagstiftning m.m. Det beklämmande är att när vi tillsammans söker förbättra vårt samhälle så finns det alltför många i ansvarig ställning som vill ha skygglappar för ”boven i dramat”, den ökande alkoholkonsumtionen. Vetenskapen har under senare tid kommit oss till stor hjälp då det gäller att avslöja alkoholens skadeverkningar. Vi har fått ett helt nytt ljus över orsakerna till leverskador och skrumplever, hjärtoch kärlsjukdomar, skador på bukspottkörteln och en större klarhet om orsaken till den stigande självmordskurvan. Det sista gäller framför allt ungdomen som genom olika gifter och deras användning bryts ned och förlorar meningen med livet och tron på framtiden i tidiga år. När det gäller omfattningen av alkoholens skador så har vi betydande siffror att ta hänsyn till. Siffran 200 000 nämns — och så har gjorts även i dag — men från socialvårdare och läkarhåll talar man om 300 000 alkoholskadade. Beräkningarna går ut på att om inte alkoholkonsumtionen bryts ned i sin stigande trend, så har vi om tio år en miljon alkoholister. Denna dag skulle kunna sluta som en glädjens och förhoppningens dag, om vi solidariskt sluter upp kring skatteutskottets förslag. Ingen gång under min riksdagstid har jag mött så många tacksamma människor, både äldre och yngre, som efter förra årets öldebatt. Det gick en suck av lättnad bland ett otaligt antal föräldrar och barnavårdare med tanke på att mellanölsfloden skulle ta slut. Man kan bara beklaga att det skulle behövas ett helt år för avvecklingen. Under detta avvecklingsår har ölbruket hunnit förstöra en mängd skoldanser och blivit orsak till en mängd förstörelser av samhällets skolor och egendom. Ur ölburken har mängder Hur långt skall det gå innan vi får vilja och ambition till att stävja den förödelse som är å färde? Vi borde vara mogna i alla partier att slå vakt om människan och hennes välfärd. Allt som är fiende till människan borde vi vara eniga om att bekämpa. Politiskt borde vi ha fått insikt nog för att kunna avstå från representationsspriten och ett dåligt föredöme framför allt för ungdomen. Vi borde kunna tillämpa i hela vårt samhälle vad en socialläkare sade häromkvällen: ”Lär barnen att ha trevligt utan sprit!” Den skadegörelse som är för handen är nog för att vi skulle kunna börja tillämpa en ny attityd vid bruket av alkohol. De ord som i dag sagts om massmedias skuld till bruk och missbruk är allvarsord, som borde besinnas av vederbörande. En monopolradio och monopol-TV, som missbrukas på detta sätt i styrd propaganda, borde snarligen ställas under en rannsakande debatt. Slagordet ”Restriktioner och förbud löser inga problem” har på nytt använts här i dag. Jag vill svara: Nej, visserligen inte, men lag och förbud är till för att hjälpa människor att hålla sig mitt på vägen då de har svårigheter därmed. Varför skall vi på heder och samvete och under hot om vite deklarera den 15 februari varje år? Laghot löser ju inga problem! Var finns konsekvensen i den pedagogiska uppläggningen av samhällets styrning? Vi behöver alltså förbud mot falskdeklaration, men ingen spärr mot alkoholens nedbrytande framfart i samhället. Man kan kort och gott konstatera: Pedagogiken har oförsvarliga brister. En fortsatt forskning och en djupare kunskap om alkoholens skadeverkningar är behövliga. Likväl kan vi säga att vi redan nu känner till så många negativa faktorer om alkoholen att vi bör vara medvetna om vart vi syftar med skatteutskottets förslag. Kunskapen är redan så rikhaltig i detta ärende att vi borde kunna stå helt enade i kampen mot alkoholen som folkfiende och välfärdsförstörare. Än en gång vill jag säga: Låt oss visa barmhärtighet med den svage och utslagne i samhället! Restriktioner kan få en god förebyggande verkan och hjälpa oss till en del, men den effektivaste hjälpen är att helt avstå ifrån gifterna. Sägas skall dock till sist, även om vi är långt ifrån målet: Det är glädjande att vi är så många som är överens om skatteutskottets förslag. Med denna kommentar vill jag yrka bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Jag skall säga några ord om min motion 1529 yrkandena 1 och 3. Yrkande 1 innebär att all information som alkoholbolagen, Systembolaget och Vin & Spritcentralen, bedriver i alkoholpolitiskt syfte skall tas över av socialstyrelsen. Anledningen till detta är för det första att jag finner det motstridigt att ett statligt företag reklamerar mot den vara som man själv säljer. För det andra är jag starkt kritisk mot innehållet i många av de kampanjer som exempelvis Systembolaget har drivit. När kampanjen för att vi skulle dricka vin i stället för starksprit drevs, fick den som effekt att vi började dricka vin, men vi slutade inte att dricka starksprit. Utan att kunna visa det i siffror eller genom undersökningar har jag en känsla av att Systembolaget lär oss nya alkoholvanor, som det sedan blir andras uppgift att bekämpa. Nu har vi dessutom på senaste tiden kunnat läsa helsidesannonser på temat orken och korken. En annons handlar bl.a. om tjuren som tappade orken. Tjuren Filemon af Järnek skall i annonsens saga — underförstått - förföra kossan Blondis. Men tjuren Filemon super sig så full att han inte klarar av sitt mandomsprov. Kossan Blondis går då till tjuren Heimdal som är en ”tråkmåns”, dvs. han är nykter. Jag vet inte vilka attityder och värderingar som Systembolaget vill förmedla med den här annonsen. Det står visserligen i den att man gärna vill slå hål på myterna om spritens förträfflighet. Men man förstärker också värderingar som kvinnorörelsen — från höger till vänster — tillsammans med många män starkt kritiserar. Systembolaget förstärker värderingar om prestationskravet i männens sexualitet. Socialstyrelsen bedriver upplysning i sexoch samlevnadsfrågor. Med de erfarenheter som man har av sådan upplysning är jag säker på att man skulle kunna göra bättre alkoholupplysningsannonser än Systembolaget. Nu har utskottet behandlat min motion välvilligt, även om man inte helt har kunnat tillgodose mina krav. Men jag nöjer mig med det skrivna och hoppas att Systembolaget och socialstyrelsen frivilligt samarbetar i fråga om utformning av alkoholannonser. Jag har i yrkande 3 i min motion begärt en utredning om de höga restaurangpriserna på alkohol. När det blir för dyrt att dricka sprit på restaurang, vänder sig många till — som utskottet uttrycker det — tvivelaktiga ställen och dricker under okontrollerade former. Vi kan inte komma fram till ett alkoholfritt samhälle med nu kända metoder, och det kanske inte heller är önskvärt. Därför måste vi driva en politik som syftar till att människor dricker alkohol under en social kontroll. Detta är utskottet överens med mig om. Men man skriver att man inte kan komma på något sätt att ändra prissättningen på restaurangernas spritförsäljning. Det är just det jag vill att man skall tänka till om och utreda. Jag tycker inte att utskottet har besvarat min motion om att man skulle kunna utreda detta. Jag får väl återkomma i frågan. Jag skall slutligen kommentera något av det som Joakim Ollén sade om inköpsåldern på systemet. Han menade att inköpsålder och myndighetsålder skall stämma överens. Jag förstår inte resonemanget bakom det. När vi krävde sänkt rösträttsålder var det inte för att man som 18-åring skulle kunna köpa sprit. Myndighetsåldern stämmer inte heller överens med alla andra åldersgränser, som Joakim Ollén gav sken av. Exempelvis måste man vara 25 år för att låta sterilisera sig. Jag tror också att det är samma ålder för vapeninköp. Det finns alltså högre ål dersgränser för sådant som vi anser kan få allvarliga konsekvenser. Rösträtt för 18-åringar är däremot ett hälsotecken i vår demokrati.

Herr talman! Jag vill i likhet med många andra kammarledamöter uttala förvåning över dagens debatt. Jag har blivit minst sagt konfunderad när jag suttit och lyssnat på debatten. Vi har att diskutera och besluta om vår framtida alkoholpolitiska målsättning, byggd på APU:s tioåriga utredningsarbete. Vad händer? Jo, debatten fokuseras nästan uteslutande kring procenttalet i vissa ölsorter. Jag träffade en erfaren socialarbetare här i riksdagshuset i dag. Han har i många år arbetat och arbetar med svårt alkoholiserade människor. När han hade lyssnat till debatten här i kammaren kunde han inte förstå hur debattdeltagarna kunde undgå att ta upp även alla andra stora, tunga, viktiga frågeställningar inom alkoholpolitiken. Naturligtvis har mellanölets skadeverkningar bland barn och ungdom en given plats i en sådan här diskussion, men en sådan slagsida som hela dagens debatt fått är inte försvarlig. Låt oss vara uppriktiga: Många av oss nykterister har helt och fullt och enligt mitt förmenande ensidigt engagerat oss i mellanölsfrågan. Vi har gjort det i sådan grad att vi lämnar alla svårt alkoholiserade människor vind för våg — och det rör sig som bekant om hundratusentals människor. Vi har ett ansvar som politiker även för dessa svårt nedgångna människor och deras familjer. Jag vill ha sagt detta, herr talman. Jag förringar icke ölfrågan, men det är fel att föra alkoholdebatten så ensidigt. Här måste en ändring ske. Vår uppgift är att se till att barn och ungdom undgår att komma i svårigheter. Men vi har också ett stort ansvar och en stor uppgift att hjälpa de alkoholskadade. Det är ett stort och allvarligt frågekomplex, där vi måste greppa hela fältet. Jag har tillsammans med min partikollega Allan Åkerlind lämnat ett litet bidrag till motionsfloden, och därför har jag begärt ordet. Men innan jag säger några få ord om vår motion anser jag mig tvungen att avge något av en röstförklaring i ett annat sammanhang. Det gäller frågan om alkoholreklamen. Först vill jag slå fast en sak: Jag sympatiserar till stor del med utskottsmajoritetens ställningstagande, när utskottet föreslår riksdagen att begära ett regeringsförslag om förbud mot alkoholreklam. Jag har f. ö. under tidigare år själv här i riksdagen framfört motionsförslag om alkoholreklamen.

Det är ett vanligt argument i utskotten att avstyrka motionsyrkanden med hänvisning till pågående utredning. Jag har för min del funnit mig i detta förfaringssätt många gånger, även när jag har motionerat i fråga om alkoholreklamen. Den metod utskottet nu vill att riksdagen skall anta är emot spelreglerna. Man låter en av skattemedel bekostad och med betydande personella ansträngningar genomförd utredning bli en onödig omgång, och det finner jag anmärkningsvärt. Det är viktigt att framhålla, herr talman, att reservationen 4 gäller icke för eller emot alkoholreklam. Reservationen gäller enbart den vidare handläggningen av frågan om alkoholreklamens vara eller icke vara. Utskottsmajoriteten vinner icke en dag genom den här uppläggningen — icke en enda dag. Att frångå gällande praxis tycker jag är fel. När vi hade en socialistisk regering i det här landet — det är ju inte så länge sedan —- fick vi som motionerade i denna fråga våra motioner avslagna med motiveringen att en utredning sysslar med frågan. Nu när socialdemokraterna är i opposition och väcker en motion, med herr Palme som första namn, om införande av förbud mot alkoholreklam, då ställer utskottsledamöterna upp — även de borgerliga. Departementet får icke tillfälle att genomgå remisshandlingar och skriva en proposition. Jag tycker, herr talman, att i enlighet med tidigare praxis skall den här frågan behandlas i kanslihuset, och förslag därifrån skall komma riksdagen till handa, förhoppningsvis till hösten. Det är den riktiga vägen. Av denna röstförklaring framgår att jag kommer att rösta med reservationen 4. Jag hoppas att ingen tolkar min röstning så, att jag skulle ha tagit ställning i sakfrågan. Jag tar ställning för ett politiskt agerande, ett agerande som är brukligt i det här huset. Så de få orden om min och Allan Åkerlinds motion. I den föreslår vi att spärrlistorna i systembutikerna skall bibehållas. Vår argumentering är lika ovedersäglig som lättbegriplig. Vill man minska den totala alkoholkonsumtionen skall man inte underlätta alkoholinköp för dem som bevisligen drar på sig och samhället påtagliga problem med sin förtäring. Här gäller det ofta människor som behöver vård och inte sprit. Genom att ta bort spärrlistorna undanröjer man det enda sambandet hittills mellan alkoholoch vårdpolitiken. Detta bekräftades också av herr Carlshamre tidigare i debatten. Utskottet menar att spärrlistorna är verkningslösa i större orter med flera inköpsställen och att de på mindre orter utgör en ytterligare börda för människor som är socialt helt eller delvis utslagna. Det har tydligen inte fallit utskottet in att spritmissbruket för vederbörande måste anses vara en ännu större börda. Skall vi tillskynda en sådan alkoholpolitik, som trots fagert tal om motsatsen ökar konsumtionsmöjligheterna för de redan vårdbehövande, borde vi väl i stället se till att genomdriva legal förskrivning av åtminstone årsbehovet. Jag tror ingen skulle kunna tänka sig en sådan behandlingsmetod. Inom alkoholpolitikens ram borde vi försöka finna vägar att hjälpa alkoholens offer att få vård. Det är därför jag reagerar så starkt mot spärrlistornas avskaffande. Restriktioner och byråkratiskt krångel tycker jag illa om, men ibland kan det vara ofrånkomligt att komma till rätta med en besvärlig sak genom förhållningsregler. Nu har utskottet inkl. de borgerliga ledamöterna — ett enigt utskott med andra ord — avstyrkt vår motion. Detta beklagar jag. Naturligtvis förstår jag att det är lönlöst att mot ett enigt utskott yrka bifall till min och Allan Åkerlinds motion, och därför får jag väl inskränka mig till att deklarera min förnöjsamhet med att här i talarstolen ha fått torgföra min uppfattning i frågan.

Herr talman! Det är med en viss tvekan som jag beslutat mig för att delta i en alkoholpolitisk debatt här i kammaren. Uppriktigt sagt brukar dessa debatter sällan tillhöra de mest högtstående här i kammaren, och jag betvivlar att jag själv på något sätt kan bidra till att höja nivån. Jag har emellertid några reflexioner i anslutning till ett par frågor. Jag tror att ett alltför vanligt fel när vi diskuterar olika regler, restriktioner och åtgärder för att minska alkoholmissbruket är, att vi visserligen ser dem ur många olika aspekter men ytterst sällan ur den normale konsumentens synpunkt. Man tänker mycket litet på hur den person som berörs av olika regler och restriktioner reagerar. Jag tror att vi där har en av de största bristerna i den svenska alkoholdebatten. Dagens beslut kommer inte heller att särskilt mycket vare sig förbättra eller försämra läget i detta avseende. Jag vill instämma i vad Bonnie Bernström sade och vad även utskottet har kommit fram till, nämligen att det ur många synpunkter är att föredra att man dricker på en restaurang, dvs. under i viss mån kontrollerade former, framför att det sker på andra ställen och helt okontrollerat. Det är en helt riktig slutsats, som dock inte har lett fram till något resultat. Hela andan här i debatten, i betänkandet osv. bygger på att man bara skall införa fler restriktioner. Det skall bli spritförbud på flera ställen och man skall dra in vinoch ölrättigheter där sådana finns. Men vad blir resultatet? För t.ex. ett diskotek och liknande ställen med ölrättigheter kan det med de nya principer som nu uppenbarligen börjar tillämpas av en del länsstyrelser och andra organ bli aktuellt att man avskaffar dessa rättigheter. Vad jag förstår kan det inverka på två sätt. Antingen slutar publiken att gå till just det stället — och det kanske inte är någon större skada skedd om så händer — eller också använder man sig av den vanliga svenska modellen, man stärker sig ordentligt, inte med öl utan med brända och destillerade drycker, innan man uppsöker stället, och eventuellt tar man med sig i någon liten fickflaska. Vad har man då åstadkommit? Jo, en rejält höjd alkoholkonsumtion med hjälp av de här restriktionerna. Att utfärda generella regler i det fallet tror jag också är mycket svårt. Man måste nog kunna bedöma det från plats till plats och från läge till läge. Men man skall vara väl medveten om att resultatet av låt oss säga en utskänkningsbroms de facto kan bli en konsumtionsökning. Och man skall vara väldigt försiktig innan man vidtar sådana åtgärder. Sedan är det ytterligare en sak jag gärna vill kommentera, och det är frågorna om alkoholreklamen. Först kan vi slå fast att den svenska alkoholreklamen är synnerligen oskyldig. Det lär vara svårt att leta reda på någon mer utmanande annons som har funnits under de senare åren. Att det tidigare har förekommit sådana skall jag inte förneka. Av de sorter som är Systembolagets mest sålda är det ingen som över huvud taget reklameras. Med litet eftertanke borde man kanske här kunna inse ungefär vilken betydelse reklamen har. Folk letar sig sannerligen fram till vilken spritdryck de vill ha oberoende av reklam. Vi har, herr talman, ett grannland där det sedan ett tag tillbaka råder förbud mot alkoholreklam. Visserligen brukar det skämtas friskt om Norge, men det är nog ganska litet i jämförelse med hur friskt norrmännen skämtar om det egna reklamförbudet. Det har dragit ett löje över det hela, givit en gloria åt alkoholen som den inte förtjänar. Erfarenheterna därifrån borde vara avskräckande. Sedan finns det ytterligare aspekter att tänka på när det gäller reklam. Vi har här i landet tryckfrihet och yttrandefrihet. Principen är att man skall ha lov att säga vad man vill och skriva vad man vill inom vissa gränser. En princip som hittills gällt är att en vara som får säljas och användas här i landet, den får man också lov att tala om att den finns att köpa. Nu är alkohol och alkoholhaltiga drycker en företeelse som ogillas djupt av många människor, och de vill därför ha ett förbud mot alkoholreklam. Man kan fråga sig vad det är de nästa gång vill ha förbud mot, vad det är för något som de inte tycker om och som de nästa gång vill slå till med ett förbud mot. Jag är, herr talman, rädd för att så här litet grand, steg för steg, tumma på tryckfriheten. Jag håller gärna med om att detta inte är någon stor fråga, och den lär inte innebära något mord på den tryckfrihet vi har här i landet. Det finns säkert betydligt värre saker vi kan ta till för det. Men om man börjar här är det sedan lätt att ta ett litet, litet steg till om något eller några år — och det, herr talman, kan jag inte vara med om. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Herr talman! Jag ämnar stödja reservationen 4.

Herr talman! 1955 genomfördes i vårt land två stora reformer: spriten släpptes fri, och sjukförsäkringen gjordes obligatorisk. När dessa reformer genomfördes var det kanske ingen som såg deras inbördes samband helt klart. Nu efteråt får man kanske säga att det i alla fall var en viss tröst för de gränsskiktsalkoholister, vilkas liv och hälsa offrades genom alkoholbeslutet, att de åtminstone fick kostnadsfri vård mot livets siut. Om jag har räknat rätt var det 14 av denna kammarés nuvarande !edamöter som också deltog i den riksdag som avskaffade Brattsystemet. När detta beslut togs, trodde man att avskaffandet av motboken och överförandet av de medel som systemet kostat till ”positiva åtgärder”, sådana som forskning, undervisning och förbättrad nykterhetsvård med särskild tonvikt på ungdom, skulle medföra ett bättre nykterhetstillstånd i landet. En som visste mycket om alkohol, John Bergvall, sedermera talman i första kammaren, uttryckte i debatten sina djupt grundade farhågor för motsatsen. Han ville inte bära något medansvar för beslutet och yrkade avslag på propositionen. Vi vet nu att han fick rätt. Nykterhetstillståndet i landet blev inte bättre. Jag är gammal nog att ha upplevt följderna av detta beslut i mitt arbete. Vi fick snabbt erfara att skrumplever åter blev en vanlig diagnos på våra kliniker. Delirium tremens blev också vanligt, och bådadera drab bade nu även kvinnor. Uppgifter som herr Weinehall lämnade här i kammaren i höstas visar också en tydlig ökning av antalet fall med primär levercancer, som förmodligen delvis sammanhänger med alkoholmissbruk. I det kirurgiska och psykiatriska akutklientelet är höga blodalkoholvärden mycket vanliga. Nyare diagnostiska metoder har givit oss ökade kunskaper om alkoholens verkningar på lever och hjärna. Jag har alltmer fått ett intryck av att allvarliga skador kan uppstå även vid ett alkoholbruk som många skulle beteckna som måttligt eller normalt. Vad mellanölets fria försäljning - men förmodligen inte mellanölet i sig — banat väg för i form av grova alkoholvanor hos ungdomar vet vi. Skadeverkningarna på lång sikt av detta kan vi ännu inte bilda oss en föreställning om. För mitt sätt att se var Brattsystemets upphävande ett misstag, och detta erkänns mer eller mindre öppet både i propositionen och i enskilda motioner. Ingen medborgare i detta land kan behöva — eller må väl av — att dricka mer än två liter sprit i månaden. Den proposition om alkoholpolitiken som vi i dag behandlar fortsätter emellertid, såvitt jag förstår, huvudsakligen i de sedan över 20 år uppkörda hjulspåren. Mera radikala åtgärder bedöms som politiskt omöjliga. De senaste 22 årens alkoholpolitik måste från medicinsk synpunkt betraktas som ett experiment som misslyckades. Om experiment misslyckas, bör man undersöka varför så skett. Det kan bero på att hypotesen var felaktig, men också på att försöksbetingelserna och metodiken var dåliga. I båda fallen måste man gå tillbaka till utgångspunkten och börja på nytt — om man anser frågan betydelsefull. För min del tror jag att i varje fall förutsättningarna var felaktiga: 1955 års reform, liksom det nu framlagda förslaget, bygger på en alltför naiv tilltro till den mänskliga karaktären och en alltför stor överskattning av effekterna av upplysningsverksamhet. Det framgår av uttalanden i propositionen och från vederbörande utskott att man nu framför allt vill prioritera forskning inom det beteendeoch samhällsvetenskapliga området, och jag tycker mig kunna utläsa en besvikelse över att den medicinska forskningen hittills inte givit större utdelning. Jag medger gärna att en del av den medicinska forskningen på ett olyckligt sätt kommit att fixeras vid frågan om alkoholens akuteffekter, särskilt i relation till bilkörning. Jag har emellertid en stark känsla av att väsentliga genombrott kan väntas på mer fundamentala områden, som gäller de biologiska faktorer hos individen som gör att somliga blir alkoholister och andra inte, nämligen de ämnesomsättningsprocesser i lever och hjärna som reglerar och bestämmer både vårt behov av alkohol och de skadeverkningar som följer i alkoholbrukets spår. Att mycket av detta betingas av ärftliga faktorer — eller möjligen kan grundläggas i fosterlivet — förefaller nu allt sannolikare. Ända till den allra senaste tiden har det kanske varit rimligt att när man befunnit sig i ovisshet om vilket som vägt tyngst, arv eller miljö, har man satsat på den senare, som man i alla fall kanske kunde göra något åt. Vad vi lärt oss av framsteg, och besvikelser, när det gäller motsvarande forskning om åderförkalkningssjukdomarna innebär emellertid förhoppningar att man även i fråga om alkoholism och andra beroendetillstånd skall kunna spåra riskfall mycket tidigt och kanske även finna behandlingsmetoder med förebyggande effekt. Jag har velat säga detta, herr talman, därför att jag tror det finns en tendens just nu att underskatta den medicinska forskningens fundamentala möjligheter att påverka missförhållanden i samhället som är knutna till enskilda individers avvikande mönster — på det cellkemiska lika väl som på det psykologiska området. Därmed har jag inte avsett att undervärdera sådana omgivningsfaktorer som har med samhället och dess spelregler att göra. Självfallet spelar omgivningen en stor roll för uppkomsten och vidmakthållandet av missbruk. Dels är det en fråga om tillgänglighet — det gäller både alkohol och narkotika —, dels är det en fråga om livsstil, om mönster som stöd åt de annars lättledda. Jag gör mig inga illusioner om effekten av information från socialstyrelsen. Folk vill inte att myndigheterna skall föreskriva deras beteende, vare sig det gäller brödskivor eller en snaps till maten. En av mina företrädare, Magnus Huss, lär ha rest runt i landet och visat upp skrumplevrar på burk för en bekymrad allmoge. Jag tror inte detta skulle hjälpa nu. Det allra viktigaste är att få fram — eller tillbaka! — levande exempel på en fin livsstil, som unga människor kan identifiera sig med och försöka efterlikna. Idrottsmän och skådespelare skulle här kunna göra en väsentlig insats. Men jag är naturligtvis också medveten om att inte alla människor kommer att kunna undvara alkoholen som ett medel att ”lätta livets bördor och mildra mötande bekymmer”. Socialministern tror och hoppas att hans alkoholpolitik skall ge resultat. Själv är jag skeptisk. Jag tror inte att man kommer att få några nämnvärda effekter av de åtgärder som nu föreslås. För egen del har jag inte framfört några konkreta motförslag, eftersom jag bedömt förslag som mera effektivt begränsar tillgängligheten till alkohol som politiskt utsiktslösa i dag. Men när man, som socialministern, i propositionen förklarar att missbruk av alkohol är ett av våra största sociala problem, och om man tror att förslagen verkligen skall medföra en begränsning av den totala alkoholkonsumtionen, då skulle jag vilja föreslå att man sätter upp en tidtabell och en alkoholpolitisk programbudget, inte bara beträffande utgiftssidan utan också för resultatsidan. Riksdagen och skattebetalarna bör, år för år, få veta vilka resultat man kan visa upp. Vart eller vartannat år bör man ha en — som det nu brukar kallas — kontrollstation, och det bör finnas en klar strategi för vad man då skall göra, om inte de uppsatta målen nås. Hela detta problem är alltför viktigt för att man längre skall kunna nöja sig med fromma förhoppningar allenast.

Herr talman! För ett par år sedan angav den alkoholpolitiska utredningen antalet alkoholskadade till 300 000. Statens medicinska forskningsråd redovisar i en undersökning att Sverige redan under 1980-talet måste räkna med att det finns mellan 800 000 och 1,2 miljoner alkoholskadade. En undersökning som gjorts av Stockholms läns landsting synes bekräfta detta. Jag har sett uppgifter om att man i Stockholms kommun i dag räknar med att det finns 50 000-60 000 alkoholskadade. Man kalkylerar med en årlig ökning på 5 000 ä 6 000 personer som får dras med alkoholskador. Om man räknar med följdproblem för familjemedlemmar, är det en mycket stor grupp som verkligen lider av de problem som alkoholbruk och därav följande alkoholmissbruk orsakar. I tidningen Alkohol och narkotika nr 6 år 1976 redovisas en undersökning angående skolungdomens konsumtionsvanor bl.a. beträffande alkohol. Där sägs att betydligt över hälften av eleverna i årskurs 6 konsumerar alkohol och i årskurs 9 ca 90 96. Man skulle kunna tro att förhållandena är bättre på landsbygden — men undersökningen ger vid handen att konsumtionsvanorna när det gäller alkohol är tämligen lika i tätort och på landsbygd. Docenten och narkotikaforskaren Nils Bejerot menar att vi är tillbaka till samma alkoholkonsumtion per invånare över 15 år som vi hade vid sekelskiftet då frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och den unga arbetarrörelsen gick till storms mot superiet. I verkligheten är situationen kanske ännu sämre, eftersom dryckesvanorna nu gått betydligt längre ned i åldrarna än vad de gjorde vid sekelskiftet. Det kan betyda att vi måste räkna med många unga alkoholister under det närmaste decenniet. Alla ansvarskännande vill vara med om att bromsa den katastrofala utvecklingen på alkoholskadeområdet som ovanstående referat avslöjar. ”En ansvarig alkoholpolitik” borde få stå som rubrik över det beslut Sveriges riksdag fattar denna dag. För att komma till rätta med ett av våra största sociala problem krävs såväl samhällsinsatser av restriktiv beskaffenhet som förbättring av sociala förhållanden. Men främst kommer det att krävas personligt engagemang och ställningstagande i solidaritet med dem som ej orkar stå emot dryckessedernas tryck. I dagens långa debatt och många inlägg har jag inte hört någon som sökt argumentera mot bedömningen i regeringens proposition, att vi här har att göra med ett av våra största sociala problem. Ingen har heller erinrat mot skatteutskottets klart definierade mål: att minska alkoholkonsumtionen. Detta kan ske genom att nykterister fortsättningsvis också håller sig till absolutism och att av dem som använder sig av alkohol fler och fler dricker mindre och mindre av de alkoholstarka dryckerna. Det handlar alltså om solidaritet. Hur mycket är människor utan alkoholproblem villiga att offra i bekvämlighet och förment trivsel för de alkoholberoendes skull? Lättillgängligheten spelar här en viktig roll. Romantiken kring alkoholen måste bort. Alkoholseden vid festliga tillfällen såväl i hem och familj som i officiella sammanhang måste allvarligt ifrågasättas. Ungdomen protesterar visserligen mot vuxensamhället — men ungdomen tar också efter. Vuxna måste besinna sitt ansvar. Det är ett viktigt led i en ansvarig alkoholpolitik. Representanter för det officiella Sverige inom näringsliv och samhällsinstitutioner måste besinna att en ansvarig alkoholpolitik kräver att man tar önskemålen om alkoholfri representation på allvar. Det gäller själva livsstilen. Alkoholpolitiska utredningen sade bl.a. att alkoholpolitiken skulle syfta till att avglorifiera alkoholen, att öka den helnyktra sektorn och främja avhållsamhet under uppväxttiden samt skapa och vidmakthålla goda kunskaper om orsaker, egenskaper och verkningar av alkohol. Information och undervisning måste framhålla de personliga riskerna med att dricka alkohol. Den personliga hållningen är den springande punkten iden ansvariga alkoholpolitik som har som målsättning att minska alkoholkonsumtionen. Tyngdpunkten i förslaget läggs på insatser för ungdomen. Ja, helt visst är det så att ungdomen måste vinnas för andra sätt än alkoholberusning för att söka välbefinnande, avslappning och upprymdhet. Vi måste finna andra vägar till onödiga hämningars upplösande och till olika trivselinslag. Här får vi i stor utsträckning lita till ideella, kyrkliga och frikyrkliga organisationer. Men också grundskolan, där samhället träffar praktiskt taget alla ungdomar, kan engageras ytterligare om tid och resurser ges. I mitt hemlän, Östergötlands län, har landstinget sedan ett flertal år tillbaka anslagit medel för upplysningsverksamhet kring alkohol, narkotika och tobak i klasser på grundskolans högstadium. Ungdomens nykterhetsförbund har organiserat kursverksamheten. Till ifrågakommande skola kommer representanter för nykterhetsorganisationer och informerar om kursens syfte och uppläggning. I klasserna utser eleverna själva kamrater som får bevista en kurs i nykterhetsorganisationens regi. Dessa kurser är av mycket gediget slag. Oftast utses elever med ledartalang att besöka dessa kurser. Efter en nära veckolång kurs, där också skolans studierektor eller annan lärare tidvis deltagit, går ifrågavarande elever in i årskurs 8 och genomför de lektioner man fått hjälp med att lägga upp. En påtagligt hög lyssnarintensitet har märkts i dessa klasser, där de egna årskamraterna undervisar om alkohol, narkotika och tobak och vådorna av att använda dessa njutningsmedel. Herr Sträng hade en sats i sitt anförande som jag tecknade ned i mitt manuskript. Han sade: ”Resultat kan det bli när ungdom talar till ungdom på rätt sätt.” Jag kan inte ansluta mig till herr Strängs syn på alkoholpolitiken, men den här satsen tycker jag var mycket riktig. I vår kommun har vi också utnyttjat dessa instruktörer i årskurs 6. Vidare har Hem och skola-föreningen anordnat möten där dessa elever genomfört sina väl utarbetade lektioner. Kursarrangemangen kostar visserligen vederbörande kommun en del. Det är dock väl använda pengar, synes det mig. Det lär emellertid vara så att inte alla kommuner i vårt län anser sig kunna satsa på denna verksamhet, men det kan knappast vara av ekonomiska skäl. Motsvarande verksamhet finns i flera län — det vet jag —- men totalt torde det inte vara mer än drygt 80-talet kommuner som varit med i verksamhet av detta slag. Jag anser att det är angeläget att nykterhetsorganisationerna använder ökade anslag till att bygga ut sådan verksamhet som här berörts. Det bör kunna leda till att flera elever från varje kommun och rektorsområde får deltaga i instruktörskurser och att uppföljningskurser anordnas i större utsträckning. Tyngdpunkten i förslaget läggs på insatser för ungdom, säger propositionen och skatteutskottets betänkande. Det gäller att fullfölja de intentionerna på alla beslutsnivåer och i alla samhällssektorer. Herr talman! Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 40.

Herr talman! Den alldeles övervägande delen av vårt folk som använder alkohol är måttlighetsförbrukare. Ungefär 10 96 av alkoholkonsumenterna beräknas förtära mer än vad som är hälsosamt. Självfallet har därför samhället ett stort ansvar att hjälpa denna stora grupp av missbrukare. Ett sätt att minska alkoholförbrukningen är att göra rusdryckerna — detta hemska ord — mindre lättillgängliga. Med tanke härpå har Systembolaget hittills fört en mycket restriktiv politik när det gäller etablering av nya försäljningsställen. I allmänhet har inte mer än två å tre nya butiker tillkommit per år. Beslut om denna restriktiva linje fattades av riksdagen redan i mitten av 1950-talet och ligger fortfarande till grund för etableringspolitiken. Människors berättigade krav på service har emellertid väsentligt ökat sedan 1950-talet. Inom de allra flesta områden har också servicen avsevärt förbättrats. Så är dock inte fallet när det gäller detaljhandel med vin och sprit, även om utlämningsställen för beställda varor etablerats på många orter utan systembutik. Det är nu glädjande att proposition 1976/77:108 visar förståelse för allmänhetens krav att systembutik skall finnas inom rimligt avstånd från hemorten. Det heter också att rent företagsekonomiska intressen måste stå tillbaka för berättigade servicekrav och att det sålunda bör kunna ges avkall på kravet på lönsamhet för varje enskild systembutik. Socialministern konstaterar att t.o.m. invånare i vissa större tätorter f.n. kan få färdas avsevärda sträckor för att komma till ort med systembutik, och han förordar därför en successiv komplettering av butiksnätet där det f.n. är glesast. Kommunerna har ett givet intresse i frågor rörande etablering av sys tembutiker, inte bara för att det för merparten av kommuninvånarna är önskvärt med en sådan butik, utan också för att det är ostridigt att en systembutik leder till ökad omsättning för andra butiker på orten, vilket i sin tur medför möjlighet till allmänt förbättrad handelsservice på orten i fråga. Mot bakgrunden härav är det enligt min mening fullt följdriktigt att de kommunala myndigheterna får sin yttranderätt när det gäller nyetablering, nedläggning och flyttning av butik inskriven i lag, vilket nu föreslås. Kommunerna föreslås också få rätt till överprövning av Systembolagets beslut i hithörande frågor. Skatteutskottet har i sitt betänkande 1976/77:40 i huvudsak biträtt de riktlinjer som angivits i propositionen när det gäller komplettering av systembutiker. Utskottet menar dock att det inte är lämpligt att låsa etableringen vid ett bestämt antal butiker årligen eller att införa någon form av kvotering. Prioritering bör enligt utskottet även ske med beaktande av alkoholpolitiska och kommunala intressen.

Den hänsynslösa utslagningen av arbetare ur produktionen, de stora olycksoch hälsoriskerna i arbetslivet och alla de faror som lurar med nya arbetsmetoder och material är skäl till att samhället måste ta ansvar för företagshälsovården och en snabb utbyggnad av de yrkesmedicinska klinikerna. Frågan om de yrkesmedicinska klinikernas organisation och behov behandlades redan 1963 av en för detta ändamål särskild utredning, som fastställde att det föreligger ett absolut behov av yrkesmedicinsk verksamhet. Men vad har samhället tagit för ansvar? Det som hittills kunnat redovisas på detta område är verkligen inte något att försöka framställa som att man arbetar i frågan med stort intresse. Utskottet säger i betänkandet följande: ”Utskottet vill understryka att det är angeläget att yrkesmedicinen fortlöpande byggs ut på både regionnivå och länsnivå.” Sedan säger utskottet att frågan är under behandling i utredningar och yrkar därför avslag på motionen. Ja, detta är den vanliga vägen man använder sig av för att på ett snyggare sätt avslå förslag eller fördröja ett förverkligande. När det gäller yrkesmedicinen har verkligheten för länge sedan rusat ifrån utskottet, den verklighet som gör det nödvändigt för arbetarna i det här landet att yrkesmedicinska kliniker kommer till stånd. Redan 1963, när utredningen lade fram sitt betänkande, fanns det yrkesmedicinsk verksamhet. Det fanns en yrkesmedicinsk central och en yrkesdermatologisk klinik vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, det fanns en yrkesmedicinsk avdelning vid Södersjukhuset, det fanns en yrkesmedicinsk klinik i Lund och det fanns yrkesmedicinska mottagningar vid lasaretten i Eskilstuna och Örebro. Det som egentligen har åstadkommits sedan 1963 av vad utredningen föreslog är att mottagningen i Örebro har gjorts till klinik och att det fattats beslut om enheter i Umeå och Linköping. Utredningsförslaget innebar i stort en yrkesmedicinsk klinik vid varje regionsjukhus —- det finns sju sjukhusregioner. Under de 14 år som gått sedan utredningen lades fram har endast en av de föreslagna yrkesmedicinska klinikerna tillkommit. Under ett år — från den 1 januari 1976 till den 1 januari 1977 — har endast en — säger en —- tjänst medgivits och inrättats inom yrkesmedicinen. Detta talar för att de krav som vi ställer i motionen verkligen är motiverade. Vart har socialdemokraterna, som också motionerat i den här frågan, tagit vägen? Kan ni verkligen vara nöjda med denna brist på ansvar från samhällets sida för yrkesmedicinens utbyggnad? Skall vi nöja oss med den utveckling som utskottet redovisar? Ja, det innebär i så fall en yrkesmedicinsk tjänst om året, vilket skulle bli 21 tjänster 1985, då det i stället uppskattningsvis behövs 150 sådana tjänster, om vi skall kunna bevaka arbetarnas intressen och behov. Ännu avlägsnare med den här utvecklingen ter sig socialstyrelsens principprogram för yrkesmedicin även inom länssjukvården. Riksdagen kan alltså inte med ansvar låta frågan vandra vidare i utredning efter utredning utan måste se till att förverkliga 1963 års utredningsförslag. Vi kan klart konstatera att en yrkesmedicinsk klinik vid vart och ett av de sju regionsjukhusen i dag är otillräckligt. Utvecklingen har gått fort när det gäller förstöring av arbetsmiljöerna, nya skadliga ämnen har tillkommit i ökad takt — ämnen som vi inte känner verkningarna av. Hela frågan om arbetsmiljöerna och deras skadliga inverkan på människorna har också rasat i väg under det senaste decenniet. Detta konstaterande kan vi göra samtidigt som vi konstaterar att åtgärderna för att utreda dessa verkningar inte på långt när har följt med utvecklingen. Alltså: Vi är i dag på detta område sämre rustade än vad vi var 1963, och det anser utskottet att vi skall finna oss i. För vår del kan vi inte göra det. Jag minns den debatt om just yrkesmedicinska kliniker som jag i maj 1975 hade med herr Gustavsson i Alvesta, den nuvarande socialministern. Den gången hade man inte satt i gång verksamheten i Umeå därför att man inte hade fått någon att söka professuren. Vid det tillfället hävdade jag att det fanns anledning att ändå tillsätta teknikeroch läkartjänsterna så länge, och jag är övertygad om att hade riksdagen gått med på det förslaget hade åtminstone den yrkesmedicinska kliniken fungerat i dag. Men vi skall tydligen fortfarande vänta med yrkesmedicinsk klinisk verksamhet i Umeå. Den 1 juli 1975 skulle vid regionsjukhuset i Linköping ett samarbete komma till stånd med en professur vid högskolan, där yrkesmedicinen skulle vara tyngdpunkten. Det sades också 1975. I utskottets betänkande nu kan vi konstatera att det enda som skett är att ett beslut har fattats om inrättande av en enhet vid regionsjukhuset i Linköping. Alltså: Inget förverkligande här heller. Vänsterpartiet kommunisterna har i den aktuella motionen också lagt fram förslag om en målsättning för utbyggnad av yrkesmedicinska kliniker även på länsplanet före 1985. Det är ungefär detsamma som socialstyrelsens principprogram. Det räcker emellertid inte att socialstyrelsen sätter in detta i ett program — det är nödvändigt att riksdagen fattar beslut om en sådan målsättning och vidarebefordrar den till utredningen för att utredningen skall kunna visa på hur det här skall organiseras. Men inte heller på denna punkt vill utskottet vara med. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till vpk-motionen 130:

Herr talman! Reumatism är onekligen en av våra största folksjukdomar. Alla åldrar är representerade bland de omkring en miljon reumatikersjuka i vårt land. Reumatikervården har varit och är fortfarande eftersatt. Det finns flera orsaker till detta, som jag nu inte skall gå in på. Det krävs emellertid verkliga krafttag för att man skall kunna ta igen allt det som under årens lopp försummats. I socialutskottets betänkande nr 24 finns det ett avsnitt om utbyggnad av den reumatologiska vården. Avsnittet sträcker sig över en och en halv sida. Läser man noga finner man att det är en ganska positiv skrivning om den framtida reumatologiska vården. Men i år, 1977, som av FN proklamerats som världsreumatismåret hade det väl ändå varit bra, om det blivit ett mera utförligt och helst ett eget betänkande. Socialutskottet hade då visat att det uppmärksammade året och att det på allvar vill arbeta för att uppfylla de krav som reumatikerna med rätta ställer på samhället. I en motion av fröken Bergström och mig begär vi att det skall utarbetas en ny plan för reumatikervården. I andra motioner återfinns liknande yrkanden, men samtliga har avstyrkts. Motiveringen är att socialstyrelsen i sin verksamhetsplanering för 1977/78 överväger att ta upp frågan om en översyn av den reumatologiska vården. ”Överväger”, det är i sanning för mig ett mycket vagt ord! Men följande mening i utskottsbetänkandet lugnar mig litet och inger mig en förhoppning om att det blir allvar av med översynen och att utskottet kommer att följa ärendet och vidta åtgärder, om inte översynen skulle bli av. Jag skulle, herr talman, gärna vilja läsa in denna mening i riksdagsprotokollet.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 24 behandlas tre motioner som några partikamrater och jag lämnat till detta riksmöte. Det gäller ett krav på att allmänläkarna skall få mer utbildning i ämnet reumatologi. I dag är läget helt otillfredsställande. Vi vet att allmänläkarna många gånger är de som först får ta emot reumatikerna, och det är viktigt att allmänläkarna då har en sådan utbildning att de på ett tidigt stadium kan ställa en riktig diagnos. Allmänläkarutbildningen är otillfredsställande på det område det här gäller, och den är mycket olika på olika utbildningsplatser i vårt land. Den omfattar exempelvis 22, 14, 11, 9, 8 eller 4 timmar — helt beroende på i vilken del av landet utbildningen sker. Vi förstår alla att dessa få timmar är helt otillräckliga. Vi har i en motion krävt att utbildningen i reumatologi skall utökas för allmänläkarna. Vi har i ett andra motionskrav hemställt om en utökad utbildning av specialister inom reumatologin. En miljon människor i vårt land lider av reumatiska sjukdomar, och vi har alldeles för få specialister på detta område. Det är därför angeläget att specialistutbildningen på det här området stimuleras. I ett tredje motionsyrkande begär vi att barnreumatikervården skall tillgodoses på ett bättre sätt än hittills. Ca 5 96 av alla reumatikersjuka i landet drabbas av sjukdomen före 15-årsåldern. En läkare som ägnar sig åt barnreumatiker påpekar att ledgångsreumatism hos barn inte är ovanligare än exempelvis sockersjuka i barnaåren. Vi har i dag bara en avdelning, där reumatikersjuka barn behandlas, nämligen i Lund. Det är nödvändigt att vi får fler sådana avdelningar, och om man utökar antalet tjänster finns det möjlighet att få en sådan också här i Stockholm. Detta är vad vi hävdat i våra motioner. Jag tycker att utskottet har behandlat motionerna väl. Utskottet skriver att frågorna om det medicinska innehållet inom reumatologin i regionsjukvården f. n. behandlas inom regionsjukvårdsutredningen och att denna beräknas slutföra sitt arbete under innevarande år. Utskottet skriver vidare att enligt vad man inhämtat socialstyrelsen i sin verksamhetsplanering för budgetåret 1977/78 överväger att ta upp frågan om en översyn av den reumatologiska vården. Utskottet menar att det inte nu borde vara nödvändigt att ta initiativ från riksdagens sida.

Man nämner inte särskilt barnreumatikervården i utskottsbetänkandet men jag tolkar ändå skrivningen så att man tar med barnreumatikerna i den översyn som man pekar på. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets, men jag hoppas att vad utskottet har sagt verkligen snabbt kommer att fullföljas. I annat fall ämnar jag återkomma till frågan.

Herr talman! Ifrån utskottets sida vill jag först ta upp frågan om den yrkesmedicinska verksamheten och den motion som kommer ifrån vpkhåll. Som framgår av utskottets skrivning pågår det utredning om frågan, och vi har inte kunnat komma längre än till att understryka vikten av att den utredningen arbetar skyndsamt. Men jag vill gärna säga att här är det ett bristområde som vi har inom yrkesmedicinen. Det är svårt att få fram expertis. Det finns visserligen dispensmöjligheter, men över huvud taget är det resursbrist vi har att göra med. Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan. När det gäller frågan om de reumatiska sjukdomarna har jag inte mycket att säga därför att här har det inte yrkats bifall till de motioner som är väckta. Och det synes som om motionärerna är tillfredsställda med den skrivning som utskottet har gjort på den här punkten. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag kan konstatera att herr Svensson i Kungälv inte heller hade mycket att säga beträffande de yrkesmedicinska klinikerna och verksamheten där. Förra gången, alltså 1975, då jag diskuterade den här frågan hade vi en socialdemokratisk regering, och då var en borgerlig ledamot uppe och försvarade utskottet. Men den här gången är det tvärtom, en borgerlig regering och en socialdemokrat som går upp och försvarar utskottet. Det är rätt festligt. Jag vet inte om det ligger någonting speciellt i detta. Men jag kan inte som socialdemokraterna gör förlika mig med att man bara fortsätter och utreder den här frågan om de yrkesmedicinska klinikerna. År 1963, som jag påpekade i mitt inledningsanförande, hade vi yrkesmedicinsk verksamhet i det här landet. Och det enda som tillkommit sedan det här förslaget lades fram av utredningen 1963 är att en tidigare mottagning har gjorts till klinik. Jag kan inte på något sätt förstå hur man från socialdemokratisk sida kan låta sig nöja med ett så dåligt förverkligande av en så pass angelägen sak. När socialdemokraterna i januari i år motionerade med ungefär samma motionstext som vi har beträffande yrkesmedicinska kliniker borde de också ha känt till att frågan var föremål för utredning. Då kan man ställa sig frågan: Varför motionerar socialdemokraterna, eller varför har de nu hoppat av? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Jag vill egentligen bara svara på detta att vi nu har en borgerlig regering och en socialdemokratisk opposition och att det förra gången var tvärtom. Ja, två gånger två är fyra vare sig man har en socialdemokratisk eller borgerlig regering. Och är det ett bristområde så är det ett bristområde även den här dagen, så att säga. Nu pågår det ändå utredning och överväganden, och vi är väl alla otåliga när det gäller själva sakfrågan. Med den otåligheten får vi låta oss nöja, och på den punkten är vi eniga också med herr Franzén.